Herr talman! Trafikutskottets betänkande om vissa telefrågor behandlar dels de normala, årsvis återkommande frågorna i budgetpropositionen om televerkets investeringar, servicemål och ekonomiska mål, dels mer framtidsinriktade frågor, som regeringen tagit upp i en särskild proposition. För att i någon mån spara kammarens tid skall jag i mitt anförande beröra endast den framtida telepolitiken. Informationsteknologin befinner sig i ett oerhört dynamiskt och expansivt skede. Runt om i världen satsas oerhörda resurser på forskning och utveckling. Konkurrensen är knivskarp mellan länder och mellan företag när det gäller både utveckling och marknadsbearbetning. Några tydliga drag framträder i den pågående utvecklingen. Teleteknik och datateknik sammansmälter alltmer. Kostnaderna för anläggning av kommunikationsnät sjunker. Åtskilliga länder omprövar den organisatoris ka formen för sina telekommunikationer. Under 1950 och början av 1960-talet utgjorde telefoni och databehandling " helt olika verksamheter, men i och med att man började förbinda olika datorer med varandra förändrades bilden. Dagens situation kännetecknas av att teleprodukter och produkter från den ständigt expanderande privata dataindustrin smälter samman tekniskt i generellt användbara apparater. Det blir då allt svårare att upprätthålla olika organisatoriska former för datakommunikation och telekommunikation. Litet tillspetsat kan man säga att någon måste ge sig. Hittills har ingen mig veterligt föreslagit att dataindustrin skall nationaliseras och monopoliseras — det torde för övrigt vara hart när omöjligt att genomföra. Följaktligen, herr talman, får de nationella telemonopolen stryka på foten förr eller senare. Utläggning av tunga, kraftigt isolerade kopparkablar var från början den dominerande tekniken för telekommunikation. Kostnaderna för anläggning av nät var mycket höga. Därför byggdes nationella teleförvaltningar upp, skyddade av monopol. Det var rationellt på den tiden. Nu sjunker anläggningskostnaderna, och det finns nya tekniska överföringsmetoder: tunna optiska fibrer, radiolänk, satelliter. Man kan därför inte längre tala om ett enda nät för telekommunikation. Även detta gör det svårare att bevara de nationella telemonopolen. Ett antal länder har dragit konsekvenserna av de senare årens utveckling. Det går en våg av avmonopolisering och privatisering över världen. Dessa länder lägger självfallet inte om sin telepolitik för att försämra telekommunikationerna. Tvärtom gör de så därför att det, som jag tidigare sagt, blir alltmer omöjligt att behålla monopolen. Eller, positivt uttryckt: Eftersom det numera finns tekniska förutsättningar för ökad konkurrens, tar man till vara marknadsekonomins möjligheter att skapa en ännu snabbare utveckling och ännu bättre telekommunikationer. I regeringens proposition om vissa telefrågor redovisas regeringens syn på televerkets roll och uppgifter. Vidare föreslås att — utöver en av televerket levererad basapparat per abonnemang — typgodkända telefonapparater av andra fabrikat skall få anslutas till televerkets nät. Dessutom föreslås att statens aktier i Ericsson Information Systems skall överlåtas till Ericssonkoncernen. Slutligen ger propositionen besked om att regeringen inte tänker verkställa riksdagens beslut att televerkets industridivision, Teli, skall överföras till aktiebolagsform den 1 juli 1985. De borgerliga partierna har en gemensam syn på hur den svenska telepolitiken bör bedrivas. Det var därför naturligt att vi väckte en gemensam trepartimotion. Vi pekar där på det orimliga i televerkets trippelroll, som måste driva in organisationen i ett tillstånd av schizofreni. Televerket är för det första en myndighet, för det andra ett affärsverk, skyddat av monopol, och för det tredje ett konkurrerande affärsföretag. Konflikten mellan televerkets roller har skärpts alltmera, och mycken kritik har riktats mot televerket för att det skulle utnyttja myndighetsfunktionen och monopolskyddet för att gynna sina konkurrensutsatta verksamheter. All kritik av detta slag är kanske inte så väl underbyggd, men alltför ofta har kritiken varit befogad. Dessutom — och debatten på denna punkt har varit av förvånansvärt liten omfattning i vårt land — är risken uppenbar att vårt land avskärmar sig från den snabba internationella utvecklingen om vi inte omprövar televerkets roll. Propositionen säger också på s. 3: ”Telekommunikationernas internationella karaktär gör att det inte är praktiskt möjligt för ett land att bedriva en telepolitik som inte tar hänsyn också till förhållandena i andra länder.” Så rätt och så riktigt! Men förmår socialdemokraterna att dra konsekvenserna av detta? Nej, som vanligt klarar de inte av det. Från borgerligt håll föreslår vi att televerkets verksamhet skall renodlas och i första hand bestå i att förvalta televerkets nät. Myndighetsuppgiften att typgodkänna apparatur skall läggas på annat organ än televerket. Vi föreslår också att all konkurrensutsatt verksamhet skall skiljas ut till separata bolag. Ett mål är att sedan successivt sälja ut aktier i dessa bolag till allmänhet och anställda. En så omfattande förändring av telepolitiken tarvar förberedelser.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 Så till frågan om televerkets monopolområde. Detta omfattar i dag telefonapparater, abonnentväxlar och viss anslutningsutrustning för datakommunikation, s.k. modem. Därutöver kan man säga att televerket än så länge har ett faktiskt nätmonopol. Televerket har självt i en skrivelse till regeringen begärt att monopolet på telefonapparater skall avskaffas. Detta försök till avmonopolisering — om än begränsad — blev i regeringens proposition en ”tumme”. Den första apparaten på varje abonnemang måste konsumenten fortfarande köpa för dyra pengar från televerket. Från borgerligt håll menar vi att konsumenterna skall ha rätt att välja även första apparaten. Om televerkets apparater och service är bättre än konkurrenternas kommer de även fortsättningsvis att dominera marknaden. Om inte, får konsumenterna tillgång till bättre apparater och ökad service. Oavsett vem som blir mest framgångsrik i konkurrensen kan man vänta sig att priserna pressas. Även det är i konsumenternas intresse. Även de båda andra monopolen — som gäller abonnentväxlar och höghastighetsmodem — skall avskaffas, anser vi. Abonnentväxlarna har en central funktion i många företags kommunikationssystem. Möjligheten att utnyttja växlarnas funktion rationellt hämmas genom att televerket står som ensam leverantör. Televerkets abonnentväxlar är dessutom dyra. Varje växel som installeras och som inte kan anpassas fullständigt efter användarnas krav innebär en merkostnad. Det gäller inte bara företag utan även sjukhus, skolor, myndigheter, kommunala verk, etc. Televerkets tjänstemän vet inte bäst hur Electrolux skall lägga upp sitt interna telekommunikationssystem eller hur ASEA:s växel i Västerås skall se ut. Det vet företagens eget folk bäst. Det är inget tvivel om att televerket också kommer att tvingas släppa monopolet på abonnentväxlar. Man kan inte stå emot den tekniska utvecklingen. Frågan är bara när detta kommer att ske. Detsamma är förhållandet med höghastighetsmodem. Monopolistiskt organiserade telekommunikationer tenderar att anpassa informationssystemen efter monopolets villkor. Den mångfald och konkurrens som har en avgörande betydelse för sysselsättningen och för näringslivets utveckling kommer då att blockeras. De åtgärder som ett antal andra länder vidtagit har nära nog samtliga syftat till att öka dynamiken och utrymmet för experiment och enskilda initiativ. Inte minst för nyföretagande och småindustri är detta väsentligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 6. Slutligen, herr talman, skall jag beröra frågan om Teli, dvs. televerkets industridivision. Riksdagen har för flera år sedan beslutat att Teli skall överföras i bolagsform. Enligt det senaste beslutet i frågan skall detta ske den 1 juli i år. Socialdemokraterna har alltsedan de kom till makten förhalat och schabblat i denna fråga. Nu fortsätter man i samma stil. Jag skall inte trötta kammaren med en genomgång av Teliaffären. Därvidlag kan jag hänvisa till tidigare debatter i frågan. Det räcker med att konstatera att socialdemokraternas agerande när det gäller Teli är ett skolexempel på hur man förstör en fungerande verksamhet. Interna strider, konflikter mellan fackliga organisationer osv. har effektivt fått ner stämningen och arbetsglädjen till bottennivå. Regeringen säger sig ha för avsikt att komma med ett förslag i nästa budgetproposition. Om olyckan skulle vara framme i form av fortsatt socialistisk majoritet efter valet, är jag övertygad om att socialdemokraterna har fler undanflykter på lager. Riksdagen bör visa sin auktoritet och ålägga regeringen att följa riksdagens beslut. Det sker om kammarens ledamöter röstar för reservation 8, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Vi har i vårt land etableringsfrihet när det gäller telenät. Vem som helst får bygga telenät. Det innebär att konkurrens i princip kan råda för anläggning av telenät. Varför har vi då inte flera telenät, som konkurrerar? Ja, svaret ligger förmodligen i att de gjorda och planerade jätteinvesteringarna från televerkets sida omöjliggjort en fri konkurrens. Ingen har råd att hålla emot. Televerket får då ett faktiskt monopol — förutom de monopol som verket redan har på teleområdet. Det svenska televerket var länge framgångsrikt när det gällde att bygga ut och underhålla telenätet. Men under de senaste åren har bilden förändrats. De osäkra telefonräkningarna är ett färskt exempel. Överbelastade telelinjer är ett annat. Vi har väl alla förvånat oss över att få höra en telefonsvarare meddela ”tillfällig överbelastning, var god ring senare”. Televerket har helt enkelt inte hunnit med i den tekniska utvecklingen, och detta har drabbat abonnenterna. Vidare har televerket missbrukat sin monopolställning vad gäller provning av apparater som konkurrerar med televerkets egna produkter. Televerket har motarbetat marknadsutvecklingen på modemsidan, men har där också utnyttjat sitt monopol till att skaffa sig försprång beträffande apparater för teletex. Televerket har fördröjt utvecklingen av videotex, och sedan självt skaffat sig taxefördelar. Televerket har motsatt sig en rimlig utveckling på abonnentväxelsidan. Allt detta hade knappast skett om inte televerket haft sitt monopol att luta sig emot. Nu vill televerket, i ett intensivt tempo, bygga ut bredbandskablar över vårt land, i hopp om att hinna få ett kraftigt försprång till den tidpunkt då det —- förutom för kabel-TV — har utvecklats en efterfrågan på bredbandstjänster. Vi vill naturligtvis inte ha det så. Men vi vill att telekommunikation skall vara effektiv och pålitlig och kunna erbjudas till så låga kostnader som möjligt. Samtidigt som en omfattande monopolavveckling håller på att ske internationellt har det svenska televerkets monopol i stort sett bestått oförändrat. Det är bara på låghastighetsmodem och telexapparater som monopolet hävts. I propositionen, som stöds av utskottsmajoriteten, föreslår regeringen en viss uppluckring av monopolet på telefonapparater, men i normalfallet skall till abonnemanget fortfarande höra en basapparat. Vi anser att all teleutrustning bör öppnas för konkurrens. Härigenom kommer konsumenterna snabbare och till lägre kostnad att erbjudas de rader av teletjänster som nu kommer fram i allt snabbare takt. Televerkets monopol på telefonapparater bör därför slopas helt. Samtidigt bör också monopolet på abonnentväxlar upphävas. Med tanke på den stora betydelse både för utvecklingen av industriella produkter och för våra möjligheter att i framtiden upprätthålla konkurrens i fråga om informationsförmedling bör också monopolet på höghastighetsmodem hävas. Därför måste provningsverksamheten och typgodkännandena läggas hos annan myndighet än televerket, t.ex. hos statens provningsanstalt. Folkpartiet arbetar för ett marknadssamhälle, inte ett monopolsamhälle. Inom detta marknadssamhälle skall en social trygghet finnas på viktiga områden. Denna trygghet innebär i fråga om teleområdet att god telekommunikation skall finnas tillgänglig över hela landet och levereras av televerket och privata företag i konkurrens. Detta borgar för låga taxor för användarna. Folkpartiet önskar också att kvalificerad marknadsinformation om teleprodukter och tjänster skall göras tillgänglig för användarna med moderna metoder. Datoriserad konsumentupplysning är en form för detta. En väl upplyst konsument har goda förutsättningar att genom kloka produktval och inköp påverka marknaden så att en effektiv balans och en fungerande mångfald uppnås. Vi anser alltså att televerkets nuvarande verksamhet bör delas upp så att verket har kvar sitt ansvar för riksnätet, men att teleutrustningar i övrigt bör utvecklas och säljas av fristående bolag. Från televerket frikopplade bolag bör efter hand privatiseras. Våren 1982 fattade riksdagen beslut beträffande Teli, innebärande att Teli skulle bli bolag den 1 juli 1983. Hösten 1982 ändrades detta beslut, och i stället fick televerket i uppdrag att närmare utreda frågan om att överföra Teli till bolagsform. Televerket har under våren 1983 på regeringens uppdrag redovisat sin bedömning av Telis framtida konkurrenssituation och konsekvenserna i olika avseenden av om Teli blir bolag eller inte. Härefter har verket föreslagit att Teli ombildas till bolag den 1 juli 1984. I olika motioner från de tre icke-socialistiska partierna har frågan om bolagsbildning den 1 juli 1984 fått stöd.

Herr talman! Jag vill med detta inlägg i debatten om trafikutskottets betänkande 1984/85:28 yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6 och 8.

Herr talman! Den allmänna utvecklingen uppvisar en kraftig expansion inom teleoch datakommunikationsområdet. Stora internationella privata koncerner, t.ex. IBM, har enorma kapitalresurser och därmed en överlägsen strategisk kapacitet för att dominera och styra utvecklingen. Några ord om IBM som kullkastar alla gamla idéer om industriverksamhet. 1976 kontrollerade IBM ca 60 20 av världens dataindustri. Tolv andra datorföretag får dela på resten av marknaden. Konkurrenterna vid sidan av ett fåtal jättar som det nyssnämnda IBM, ITT, Philips och Siemens är tämligen små internationellt sett. Ett av de långsiktiga problemen är hotet att internationella privata monopol tränger ut vår nationella telekommunikationssektor, som dock är relativt liten. Härigenom kan sociala aspekter och beredskaps-, industrioch regionalpolitiska aspekter komma att skjutas i bakgrunden och äventyras. Vpk vill slå vakt om en nationell svensk teleoch dataverksamhet. Detta gäller inte bara kommunikationsservice utan även den industriella verksamhet på området som finns och som har stor betydelse för landets tekniska utveckling och industriella framtid. Denna sektor får inte hamna i klorna på multijättarna. Målsättningen måste i stället vara en nationalisering av densamma. Denna målsättning är inte minst viktig från beredskapsoch sårbarhetssynpunkt och överensstämmer med vår grundsyn att människornas behov av kommunikationer helt enkelt är en social rättighet precis som rätt till undervisning, vård osv. De borgerligas, främst moderaternas, intentioner är i stället att uppnå en ökad kommersialisering och privatisering av televerksamheten och anslutande produktion. En sådan politik är aningslöst inriktad på vägröjande också för de stora teleoch dataföretagens ännu kraftigare inträngande på svensk marknad. De krafter som förordar en sådan strategi talar ofta om nyttan med konkurrens och faran med monopol, men man bortser då tydligen från det hot som utgöres av internationella enskilda monopol. Vad sedan gäller konkurrensen vill jag framhålla att den tenderar att inskränkas mer och mer, allteftersom kapitalismen utvecklas. Dyra reklamoch försäljningskampanjer som kunderna får betala — vem skulle annars betala dessa kampanjer? — ersätter nu priskonkurrensen. Jag har tagit upp detta, eftersom just konkurrensargumentet är det som synes bära upp den borgerliga reservationen nr 1, där det talas om bildandet av fristående bolag för olika verksamheter. Den långsiktiga strategin bakom denna kampanj mot den offentliga sektorn och för bildandet av flera fristående bolag, liksom för nedskärningar, anges vara effektivisering. Man vill helt enkelt ersätta solidaritet och samhällsinflytande med privatisering, individualism och vinningslystnad. Bakom allt detta ligger en strävan från det privata näringslivets sida att skapa nya vinstkällor. Kravet på privatisering har knappast uppstått bland konsumenterna. Skulle den borgerliga offensiven mot den offentliga sektorn få verklig framgång, riskerar vi att villkoren försämras för flertalet människor. Detta gäller också televerksamheten, som bedrivits framgångsrikt i Sverige. Sverige lär vara världens billigaste och tätaste telefonland. Den svenska televerksamheten åtnjuter respekt i hela världen. En förklaring härtill torde bl.a. vara att televerket har arbetat på hela telekommunikationsområdet. Från den egna verkstadsindustrin har levererats produkter av erkänt hög kvalitet. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med Eriessonkoncernen. Det är enligt vår mening mycket värdefullt ur nationell synpunkt att Sverige har ett telenät i samhällets ägo och en egen samhällsägd tillverkningsindustri, som kan förse landet med utvecklade teleprodukter. Inte minst ur beredskapsoch sårbarhetssynpunkt är detta av stort värde. Det är också en trygghetsfaktor att ha en samhällelig produktion — jag tänker på Teli, som sätter kvalitet och hållbarhet i första rummet. Visst finns det billiga ”pirattelefoner” m.m. som många på grund av nyhetens behag har lockats att köpa. Men erfarenheten har visat att det låga priset i de flesta fall motsvaras av en dålig kvalitet. Nyhetens behag har snart tonat bort. Herr talman! Det här är några av de skäl som utgör grunden för vpk:s reservationer 1, 4, 7 och 9, där vi markerar vårt motstånd mot alla försök till privatisering eller bolagsbildning. Vi vill slå vakt om det samhälleliga monopolet och vi hävdar att Telis nuvarande verksamhetsform är fullt godtagbar i jämförelse med bolagsformen. Det finns exempel från USA, där man slagit in på sönderdelningslinjen vad gäller det s.k. Bell-systemet. Erfarenheterna för vanliga abonnenter — främst hushållen — är verkligen dystra. Konkurrensivrarna har misslyckats att leva upp till sina löften om att systemet skulle ge stora fördelar för konsumenterna.

Det blir inte bra för de svenska abonnenterna och de svenska hushållen. Målsättningen bör i stället vara att på sikt eftersträva en nationalisering av svensk teleindustri. Frågan om landets telekommunikationer har stor strategisk och politisk betydelse. I konsekvens härmed måste en ansvarig styrelse klart återspegla de politiska ansvarsförhållandena i landet. Generaldirektören bör fungera som högste tjänsteman och inte etableras i en självskriven ordförandefunktion. Utskottets majoritet hänvisar i detta fall till en pågående utredning. Trots detta finns det goda skäl att riksdagen uttalar sin principiella uppfattning, som vi föreslår i reservation nr 3. I reservation nr 7 betonar vpk att televerkets apparatmonopol är en beredskapsoch regionalpolitisk fråga. Det gäller i hög grad sysselsättningsunderlaget för Teli-verkstäderna i bl.a. Sundsvall och Vänersborg. Denna fråga sammanhänger med den länge diskuterade frågan om bolagsform för Teli. Vi anser att denna fråga nu kan avföras från dagordningen. Telis verksamhet går mycket väl att utan olägenhet bedriva i verksform. Då blir också personalens önskemål tillgodosedda. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3,4, 7 och 9 i anslutning till det nu behandlade betänkandet från trafikutskottet.

Herr talman! Det svenska televerket har uppgiften att till låg kostnad och med god kvalitet tillgodose såväl samhällets som enskildas behov av säkra telekommunikationer. Jag vill här med en gång slå fast att televerket med bra marginal klarat den uppgiften. Sverige är världens telefontätaste land vad gäller både telefonapparater och huvudledningar. Telefontaxorna är låga internationellt sett. Också beträffande datakommunikation har Sverige en internationell tätposition. Antalet dataanslutningar per capita är långt större än i övriga Europa och är i nivå med USA. Det nordiska mobiltelefonnätet, där Sverige intar en ledande roll, är — möjligen vid sidan av Japan — det största mobiltelefonsystemet i världen. Listan med liknande exempel kunde göras längre. Televerket har en bred verksamhet inom teleområdet. Senast redovisade verksamhetsår för televerkskoncernen blev ett framgångsrikt år — bättre än vad som budgeterats. Omsättningen ökade med 20 46 till ca 14 miljarder kronor. Resultatet efter planmässiga avskrivningar samt finansiella intäkter och kostnader ökade med 12 20. Resultatets ökningstakt dämpades dock av ökade kapitalkostnader sammanhängande med moderniseringen av nätet. Televerkskoncernen klarar med god marginal statens avkastningskrav på statskapitalet. Avkastning på eget kapital beräknas bli högre än 3 90 under åren framöver. 3 70 är det avkastningskrav som gäller enligt riksdagsbeslut. Inga generella taxehöjningar erfordras under detta år. Den stabila ekonomin ger alltså direkt utdelning till kunderna. Förändringen på teleområdet går nu mycket snabbt. Om det är kraven som påverkar utveckling och möjligheter eller om det är utveckling och möjligheter som påverkar kraven kan diskuteras i vissa sammanhang. Men en sak står klar: Skall vi få glädje av den revolutionerande teletekniska utvecklingen, måste vi vara beredda på stora satsningar. Regeringen lägger sådana förslag i budgetpropositionen. Vi tar stora steg in i informationssamhället. Genom de mycket stora teleinvesteringarna räknar vi med att uppnå starkt förbättrade telekommunikationer av olika slag för i första hand företag och offentlig förvaltning. De skall således bli ännu bättre. Även hushållen kommer säkert atti ett längre perspektiv få glädje av de nya kommunikationsmöjligheterna. Bytet till digital teknik i nätet ger televerket möjligheter att även i fortsättningen hålla internationellt sett låga priser. ”Digitalen 87” — uppbyggnaden av det digitala långdistansnätet — innebär att framkomligheten kommer att förbättras och avancerade teletjänster kommer att erbjudas över hela landet. Det skall bli möjligt att med kort leveranstid erbjuda mycket hög kapacitet för datakommunikation varhelst i landet som den efterfrågas. Kapaciteten för datakommunikation blir 25 gånger större än i dag. Ingen etablering av företag i glesbygder kommer att hindras av brist på telekommunikation. Satsningen har även andra regionalpolitiska fördelar. Digitaliseringen minskar den avståndsberoende kostnaden för kommunikationen. Detta skall återspeglas i taxorna. Redan i dag är avgifterna för vissa typer av datakommunikation helt oberoende av avståndet. Taxorna för allmänna tjänster är dessutom självklart alltid oberoende av den teknik som valts eller av de investeringar som gjorts för enskild förbindelse. Sverige är ett föregångsland på teleområdet och skall även i fortsättningen vara det. Det har stor betydelse för vår konkurrenskraft. Det finns i Sverige en vana vid teletekniken och en beredvillighet att anamma nya idéer som är och kommer att vara oss till stor glädje. Den positiva attityden skall vi ta vara på genom riktiga satsningar. En väsentlig styrkefaktor i den svenska teleutvecklingen har varit samarbetet — och konkurrensen — mellan L M Ericsson, numera Ericsson, och televerket. Det samarbetet hade aldrig blivit så fruktbart om inte televerket hade haft en egen tillverkande industri. Utan en egen tillverkning skulle motiven för televerkets insatser för utveckling tillsammans med Ericsson i ELLEMTEL och på egen hand inom verket kraftigt minska. Ett begränsat ”telenätverk” utan industriell styrka eller kompetens skulle inte av konkurrensskäl kunna ha ett sådant samarbete med en leverantör. Verket skulle då för att utöva prispress vid upphandling behöva förlita sig på utländska leverantörer i betydligt större omfattning. Det utvecklingsarbete som görs av televerket måste, för att effektivt bidra till förbättrade telekommunikationer i landet, omfatta både nät och terminaler. Från socialdemokratiskt håll och i trafikutskottets yttrande i betänkande 28 betonas starkt att televerket även i fortsättningen bör vara både tillverkare och användare. En sådan inskränkning av televerkets forskningsområde som de borgerliga i sin reservation pläderar för finner vi därför djupt olycklig. Breda kunskaper och breda aktiviteter inom teleområdet, hos näthållaren televerket, är enligt vår mening en förutsättning för framgång. Det visar all erfarenhet i Sverige och i världen i övrigt. Inte i något annat industriland har tillhandahållandet av nättjänster, såsom de borgerliga partierna nu vill, helt skilts från tillhandahållandet av utrustning som skall anslutas till nätet. I framstående telekommunikationsländer som USA och Canada är tillverkning av nätkomponenter och terminaler tvärtom nära knuten till näthållningen. De erfarenheter som vinns inom terminalområdet är självfallet av yttersta vikt för utformningen av ett bra telenät. Detta har för övrigt även den konservativa regeringen i Norge insett. Enligt den norska regeringens förslag, som nu lämnats till stortinget, skall det norska televerket äga de bolag som sysslar med konkurrensutsatt verksamhet. Även den brittiska regeringen har insett att det brittiska televerket för att behålla sin styrka bör hållas samman. Den nätkonkurrens som införts i Storbritannien är mycket begränsad, och det brittiska televerket är aktivt i konkurrensen på terminalområdet. Det har antytts att televerket i Sverige är för stort och att blotta storleken är ett problem som skulle motivera en beskärning. Man hänvisar då till uppdelningen av det amerikanska telebolaget AT&T. Men vart och ett av de bolag som bildades i USA efter uppdelningen är 2-3 gånger större än det svenska televerket. Men, visst är det nödvändigt att också det svenska televerket får konkurrera med andra på terminalområdet. Den särredovisning som en gång föreslogs av en borgerlig regering och som nu tillämpas ger tillräcklig garanti för att denna verksamhet inte subventioneras av övrig verksamhet. Men särredovisningen kan självfallet utvecklas. Riksrevisionsverket och televerket arbetar kontinuerligt med detta. Televerket fick för övrigt kritik för de prishöjningar som genomfördes som en följd av beslutet om särredovisning. Dessa prishöjningar var en följd av att verket sökt leva upp till riksdagens intentioner. Den konkurrensutsatta sektorn ger nu ett överskott. Det konstateras också vid revisionen. Verket borde därför slippa insinuationer av det slag som framförs i den borgerliga reservationen, nämligen att den monopolskyddade verksamheten på ett otillbörligt sätt skulle gynna konkurrensutsatta verksamheter. Jag vill gå närmare in på frågorna om konkurrens och monopol. Som bekant finns det inte något monopol i Sverige för att bygga telenät eller erbjuda teletjänster. I praktiken är dock televerket helt dominerande. Televerket förvaltar statens telenät. Till nätet ansluts terminaler av olika slag, såsom telefoner, dataterminaler, telexoch telefaxmaskiner, m.m. För att garantera nätets funktion måste det alltid finnas regler för vilken utrustning som får anslutas. Det är i och för sig naturligt, som jag ser det, att den som förvaltar och ansvarar för nätet har ett stort inflytande över dessa regler. I dag är det bara televerkets telefoner, abonnentväxlar och höghastighetsmodem som får anslutas till det allmänna telenätet. All annan utrustning får alltså anslutas till nätet, men den måste då först godkännas av televerket. Detta är vad som i dagligt tal menas med telemonopolet. Men med tanke på frånvaron av nätmonopol är det knappast fråga om ett telemonopol i helt entydig bemärkelse. Det s.k. monopolet har förutom tekniska också sociala, regionalpolitiska och försvarspolitiska motiveringar. Televerket har ju ett regionalpolitiskt ansvar och ett ansvar för totalförsvaret som går utöver affärsmässiga hänsyn. Det kommer exempelvis till uttryck i att alla betalar samma låga inträdesavgift för telefonabonnemang i permanentbostäder, oavsett televerkets kostnader för att dra och underhålla telefonlinjen, trots att detta inte är företagsekonomiskt motiverat. Verket satsar också åtskilliga miljoner av sina pengar för totalförsvarets behov. Det praktiska monopolet har bidragit till televerkets ekonomiska möjligheter att ta dessa nödvändiga samhällshänsyn. Den tekniska utvecklingen och svårigheterna att kontrollera de s.k. pirattelefonerna gör det emellertid ofrånkomligt att ändra på anslutningsmonopolet för telefoner. Men för att hindra störningar och inte fördärva framkomligheten för andra som vill komma fram på nätet skall telefonapparaterna ha typgodkännande för att få kopplas in på det allmänna nätet. Det är naturligtvis en förhoppning att mycket av det undermåliga material som prånglats ut på marknaden och olagligt anslutits till nätet skall bli ersatt med apparater av godkänd kvalitet. Slopandet av anslutningsmonopolet på telefonapparater får dock inte ändra på det jag tidigare nämnt om att telefonitjänsten är en grundläggande nyttighet som alla — var de än bor i landet — skall kunna få till ett rimligt och lika pris. Det regionalpolitiska ansvaret skall gälla även fortsättningsvis. Till abonnemanget bör i normalfallet höra en basapparat av hög kvalitet med underhåll utan extra kostnad. De kostnader för underhållet av vanliga telefoner som i dag bärs solidariskt av abonnenterna ändras inte. Bassortimentet skall också ha nödvändiga komplement för handikappade. Televerkets industriella verksamhet bedrivs dels i verksform, dels i bolagsform. Enligt tidigare riksdagsbeslut skulle all industriell verksamhet ske i bolagsform senast fr.o.m. halvårsskiftet i år. I telepropositionen föreslås att ett slutligt beslut om Telis verksamhetsform skall fattas först efter förnyade överläggningar mellan televerket och de fackliga organisationerna. Kommunikationsministern anser att en viktig förutsättning för att Teli i framtiden skall kunna arbeta framgångsrikt är att televerket och de fackliga organisationerna har en gemensam syn på företagsformen för Teli. Det blir nu nya överläggningar mellan televerket och de anställdas organisationer. Beslut om slutlig organisationsform föreslås få anstå i avvaktan på resultatet av överläggningarna. Förslag om verksamhetsform aviseras senast i nästa budgetproposition. Majoriteten i utskottet anser att en samstämmighet inom televerket om handlingslinjerna i organisationsfrågor är viktig och föreslår därför att Teli inte — som tidigare beslutats — överförs till bolagsform den 1 juli 1985. Jag skall något kommentera den utredning om televerkets myndighetsutövning som aviserats i propositionen och berörs i utskottsbetänkandet. Det finns ingenting som i dag tyder på att televerket missbrukar sina dubbla funktioner som myndighetsutövande och affärsdrivande verk. Tvärtom tyder de praktiska erfarenheterna på att de system som finns för provning och godkännande och för förvaltning av radiofrekvenser fungerar utmärkt. Däremot finns det naturligtvis principiella invändningar mot televerkets dubbla roller. Det är därför som regeringen har beslutat att frågorna skall utredas. Det finns dock, bl.a. mot bakgrund av utländska erfarenheter, anledning att gå försiktigt fram och inte införa system som är idémässigt oklanderliga men som i praktiken är dyra, stela och otympliga. Förnuft och praktiska lösningar bör få gå hand i hand. Herr talman! Det finns stark anledning att tro att en uppsplittrad televerksamhet skulle försvagas tekniskt och ekonomiskt. Ett sammanhållet telenät och ett brett statligt engagemang på teleområdet är därför en självklar grund för telepolitiken. En sådan politik gör det möjligt för televerket att även framgent erbjuda sina tjänster till låga priser, hålla hög framkomlighet och kvalitet i vårt telenät och ligga i främsta ledet när det gäller den tekniska utvecklingen. Därför vill jag till sist säga att det finns anledning att känna stor oro för det borgerliga anloppet mot den nuvarande telepolitiken och mot ett sammanhållet televerk. Har centerpartiet tänkt efter vad denna uppgivenhet inför moderaterna innebär? Har centerpartiet tänkt efter ordentligt vad en fullständig uppgivenhet för de kommersiella krafterna kan innebära för exempelvis glesbygdens folk? Det finns mycket pengar att tjäna på teleområdet och starka krafter där som inte tycker om att se att en del av dessa pengar går deras näsa förbi. Där gillas inte televerkets framgångar. Men de borgerliga partierna, och kanske framför allt centern, borde förstå att det från allmän synpunkt är bra att ett politiskt kontrollerat organ har en stark ställning på teleområdet och att vinsterna där inte går i privata fickor utan förs tillbaka till oss telefonabonnenter genom lägre taxor och ett ständigt förbättrat telenät. Det vore synnerligen oklokt att med berått mod slå sönder något som fungerar, något som gett alla de fördelar jag nämnde i inledningen av mitt anförande. Varför skulle vi i Sverige medverka till att ägandet av vårt i väsentliga delar främsta kommunikationsoch informationsnät flyttades över till starka multinationella intressen med sina rötter långt utanför vårt lands gränser? Den borgerliga telepolitiken, som den skisseras i reservationer till detta betänkande, stävar mot en privatisering av de betydelsefulla delarna av vårt televerk. De intressen som har eller förr eller senare får inflytandet på denna privata marknad är just de stora multinationella intressena med säten på Wall Street eller liknande ställen. Vi socialdemokrater vill inte ha det så. Vi tror inte heller att svenska folket vill ha det så. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 28 på samtliga punkter.
Herr talman! Birger Rosqvist sade att televerket klarat sin uppgift väl, och på många punkter kan jag hålla med honom om detta. Vid internationell jämförelse är vårt televerk effektivt. Men det hindrar inte att televerket blivit utsatt för väldigt mycket kritik.

Det går inte att tillbakavisa den här kritiken som nonsens. Intresset för televerket från marknadsdomstolen, näringsfrihetsombudsmannen och statens prisoch kartellnämnd visar att kritiken inte är helt obefogad. Även andra länder har haft effektiva televerk. Ändå har åtskilliga avmonopoliserat sin televerksamhet. Varför tror Birger Rosqvist att de har gjort det? Gör de det med berått mod för att försämra sina telekommunikationer? Jag påpekade i mitt huvudanförande att teletekniken och datatekniken alltmer sammansmälter. Hur skall man lösa organisationsfrågan, när teletekniken är bunden i ett monopol och datatekniken befinner sig i en fri marknadsekonomi? Vem skall ge sig? Vill Birger Rosqvist förstatliga och monopolisera dataföretagen och i så fall hur? Herr talman! Vi har från borgerligt håll föreslagit att de kvarvarande monopolen avskaffas. Är televerkets produkter och tjänster så bra som det påstås, kommer televerket även i fortsättningen att dominera marknaden. Om de inte är så bra, kommer konsumenterna att få bättre produkter och tjänster från andra håll — oavsett vilket pressas priserna. Vad är det, Birger Rosqvist, som är så förfärligt med detta?

Herr talman! Jag lade märke till att Birger Rosqvist försvarade uppluckringen av televerkets apparatmonopol.

Redan nu har man ju lagt märke till att dessa apparater ofta brister både i kvalitet och funktion. Klagomålen ökar på televerket över att man inte kommer fram då man ringer. Vem kan säga om det beror på apparaten eller ledningen? Jag har själv försökt ringa till en som har köpt en billig men snitsig och formfulländad importerad apparat. När jag äntligen kom fram efter ett par dagar, talade han om att han hade dåliga erfarenheter av denna apparat och ångrade att han hade köpt den. Många kan ju lyckas i sina affärer, men det är märkligt att dessa klagomål är ganska återkommande. jobben där? Dessa jobb hotas när ni luckrar upp och släpper apparatmonopolet. Nästa steg, säger Göran Riegnell som företrädare för moderaterna, blir abonnentväxlarna. Han kan spå det med en nästan hundraprocentig säkerhet. Om det nu skulle vara så olyckligt att abonnentväxlarna står näst på dagordningen att släppas, hur går det då för Vänersborgsverkstaden, som bygger upp sin verksamhet på just abonnentväxlar åt televerket? Jag tycker mig ha anledning att vara oroad. Man kan dela den oro facket har inför tendenserna att backa för den kampanj som de borgerliga driver tillsammans med andra lobbygrupper för att fler och fler produkter som traditionellt är televerkets monopol skall släppas lösa. Vi är oroliga för de anställdas skull. Är inte också utskottets talesman det?

Herr talman! Självfallet kan väl ett verk med över 40 000 anställda, vilket har kontakter med praktiskt taget varje hushåll i Sverige och räknar med 20 miljoner kundkontakter på ett år, inte få hundraprocentigt nöjda kunder. Det rör sig många gånger om olika uppfattningar om hur samtalsmarkeringen har fungerat eller hur snabbt fel blivit lagade osv. Televerket har sin uppmärksamhet riktad på detta och försöker lägga till rätta där det har brustit. Självfallet kan det ha brustit i en del fall. Jag vill säga att televerket visar sig mycket lyhört för detta. Man har under det sista året vidtagit flera åtgärder som skall göra framtoningen av televerket mera positiv för dem som utnyttjar televerkets tjänster. Men detta är väl ändå ingen anledning till att först skilja den konkurrensutsatta verksamheten från televerket, som ni föreslår, och sedan säga, som ni gör i er reservation, att målsättningen bör vara att privatisera den konkurrensutsatta sektorn. Med ert förslag blir det alltså bara telenätet, själva trådarna, kvar som televerket skall sköta om och som skall fungera efter terminalägarnas och abonnentväxlarnas nya ägares önskemål. Det finns inget land i världen där man har gått så långt som ni föreslår, att helt privatisera televerket. Vi vet att de stora multinationella jättarna på detta område verkligen är stora. De köper upp de andra privata bolagen och får en monopolställning som är betydligt starkare än den som vårt svenska televerk har. Ett stort amerikanskt företag hade förra året en omsättning på 46 miljarder dollar och en vinst på 7 miljarder dollar. Vårt företag är mycket litet i förhållande till ett sådant företag. Enligt en artikel som jag läste i en amerikansk tidning är målet för detta företag att äta upp de andra. Företaget kan ta förluster i initialskedet. Sedan kan man höja priserna. Man har alltså sin verksamhet helt och hållet inriktad på att äta upp de andra. Sedan kan man ordna teleförbindelserna som man själv behagar. Det är detta vi är så enormt rädda för skall hända i vårt land, där telekommunikationerna ändå fungerar näst intill perfekt. Vi får ta den kritik som Göran Riegnell nämnde och som jag till en viss del kan instämma i. Där det finns fel skall de rättas till.
Herr talman! Birger Rosqvist medgav nu att det finns en del problem med televerket. Det gjorde han inte i sitt inledningsanförande. Jag noterar med glädje att Birger Rosqvist säger att felen skall rättas till - Birger Rosqvist är ju styrelseledamot i televerket. Den fruktansvärda hotbild som Birger Rosqvist målar upp här kan jag inte låta bli att ställa i kontrast till det fagra tal som man nu hör från en del socialdemokrater om marknadsekonomins värde. När det sedan kommer till kritan ligger detta fagra tal bara på ytan. Jag kan inte heller låta bli att, herr talman, göra en tankelek här. Antag att vi hade haft ett monopolsystem inom bilbranschen och det nu hade kommit ett förslag från borgerligt håll om att man skulle frisläppa monopolet. Man skulle alltså inte längre vara skyldig att köpa bilar från vägverkets industridivision, Veli, utan man skulle få köpa även andra än Velibilar. Jag kan tänka mig vilka brösttoner socialdemokraterna i det fallet skulle ta till. De skulle också då ha sagt att här släpper vi in multijättarna. Man skulle ha sagt att vi inte har en chans att tillgodose servicebehovet i glesbygden, osv. I de branscher där vi inte har monopolsystem fungerar marknaden tämligen väl. Vi har konkurrenskraftiga svenska företag. Vi har servicefunktioner över hela landet. Därför kan jag inte se Birger Rosqvists hotbild annat än som den obotfärdiges förhinder.
Herr talman! Birger Rosqvist svarade inte direkt på mina frågor.

Jag förstår också att detta är förklaringen till att man är så intresserad av att slå vakt om Teli som bolag. Regeringen har ju faktiskt förordat att Teli skall bli bolag. Det skall nu bli nya förhandlingar. Skälen till att även televerkets ledning är så ivrig att ha bolagsformen — man har faktiskt förordat den — är framför allt lönemässiga. Man har uppgett att man kan tjäna 14 miljoner per år på vanliga verkstadslöner, 3 miljoner på tjänstemannalöner och 20 miljoner på pensionskostnader. Detta innebär att man kalkylerar med en lönesänkning för de anställda. De skulle få sämre lönesituation och sämre villkor när det gäller pension. Detta används som argument. Jag skulle till slut vilja fråga Birger Rosqvist om han tycker att detta att man skall försämra de anställdas lönevillkor är ett relevant argument för att byta verksamhetsform.